Herr talman! Inför risken att Sten Andersson i Malmö i den här debatten också skulle åberopa Verdandis undersökning, försökte jag att ta reda på vad den innehöll. Det visade sig att Verdandis undersökning är utgiven i form av ett pressmeddelande, ur vilket mycket litet kan utläsas. Man kan egentligen bara utläsa att det är en föga vetenskaplig undersökning. Verdandi har inte ens gjort ett slumpmässigt urval när man har gått ut och frågat människor. Hur man har fått tag på de tillfrågade framgår inte av pressmeddelandet. Vad man egentligen framför i detta pressmeddelande är det som alltid varit Verdandis budskap i den alkoholpolitiska debatten, nämligen att drogen alkohol i sig inte är något problem, utan bakom allt missbruk ligger sociala problem av olika slag. Det är en i och för sig tilltalande teori som också många liberaler trodde på för ungefär 100 år sedan. Man trodde att i och med ett ökat välstånd och en ökad välfärd i samhället, skulle missbruket försvinna. Men historien har lärt oss att det inte förhåller sig så. Därför måste kampen i mycket hög grad drivas mot bruket av alkohol som sådant och även mot narkotikamissbruket. Det går alltså inte att bara försöka skapa bättre bostadsförhållanden, utbildningsförhållande, familjeförhållanden osv. Sten Andersson antyder fortfarande att det ser bättre ut i EG-länderna än vad det gör i Sverige. Detta är inte korrekt som generellt påstående, åtminstone inte när det gäller alkoholområdet. Det är alldeles uppenbart att problemen är mycket större i länder där man dricker mycket mer alkohol än i Sverige. Där är det många fler människor som dör i förtid på grund av alkoholbruk. Det är också många fler som omkommer i trafikolyckor på grund av alkoholbruk. Dessutom finner man att det förekommer mycket mera våld och annat som hänger ihop med alkoholkonsumtion, om man ser på situationen i de stora vinländerna. Sverige planerar inte att gå med i EG, därför att vi tycker att EG-ländernas alkoholpolitik är ett föredöme för oss. Tvärtom är det, enligt min mening, en av Sveriges viktigaste uppgifter som medlem i EG att försöka påverka andra länder att föra en alkoholpolitik som ligger närmare den politik som vi har fört och som relativt sett har varit framgångsrik, även om vi inte har någon anledning att slå oss för bröstet och säga att vi med våra alkoholpolitik har nått de framgångar som vi önskat. Sten Andersson i Malmö sade att riksdagsopinionen inte speglar opinionen bland allmänheten. Jag vill låta vara osagt hur det exakt förhåller sig med den saken, men man kan väl hoppas att de som är valda till riksdagen i regel är personer som har ganska goda insikter, kanske t.o.m. bättre insikter än vad de flesta har. Det är ganska farligt att hävda, att om det är så att människor -- vilket Sten Andersson sade här för en stund sedan -- plötsligt skulle börja acceptera hembränning och inte betrakta detta som någonting kriminellt, skulle vi politiker också göra det. Min slutsats är den rakt motsatta. Om det är sant, som Sten Andersson säger, att människor inte betraktar hembränning som någonting brottsligt har vi som politiker en viktig uppgift, nämligen den att tala om att det är brottsligt. Då måste vi påverka opinionen. I mitt svar efterlyste jag också Sten Anderssons deltagande i denna opinionsbildning, så att han inte inskränker sig till att gå upp i riksdagens talarstol och säga att det enda skälet till att inte dricka, som han säger, hemkört är att han skulle komma i tidningen. Det borde finnas ett något djupare moraliskt krav på sig själv bakom detta motstånd att dricka olagligt tillverkad sprit. Min slutsats, herr talman, är att vi skall fullfölja den svenska alkoholpolitiken. Den kommer att ställas inför nya krav den dag Sverige blir medlem i EG. Så långt är Sten Andersson och jag säkert överens. Min slutsats blir inte den, som t.ex. Peter Kling framförde här tidigare, att vi då skall lätta på alla tyglar. Tvärtom skall vi utnyttja de instrument som återstår -- om vi då inte kan använda prisinstrumentet lika aktivt som tidigare -- för att se till att vi inte bara ligger kvar på en oförändrat låg nivå internationellt sett utan faktiskt pressar ned alkoholkonsumtionen och därmed alkoholskadorna i Sverige.

Herr talman! Det här med demokrati kan ju vara svårt ibland. Om nu 347 personer i riksdagen vill ha en viss alkoholpolitik, men våra uppdragsgivare utanför riksdagen tycker att den är felaktig och skrattar åt den, måste man fråga sig om vi skall framhärda att hålla fast vid vad en majoritet i denna kammare tycker. Våra uppdragsgivare finns alltså utanför det här huset. Karin Israelsson! Det är ju helt klart att de lagar som gäller skall följas. Men vi i denna kammare ändrar ofta lagar, därför att vi tycker att de är felaktiga. Det är ingenting nytt att ha förståelse för att folk inte begriper att vi har en viss lagstiftning på vissa områden. Karin Israelsson talade om polisinsatser. Jag tror att det är mycket svårt att vinna sympati bland allmänheten, om polisen i större utsträckning än i dag skall jaga hembrännare. För min del tror jag att allmänheten vill att polisen i första hand skall skydda människor från våld och brott och inte använda de tyvärr alltför små resurserna för att jaga dem som bränner hemma. Sedan till de där femhundra kronorna för en hel butelj sprit. Karin Israelsson brukar referera till rapporter. Men en dag står det att det kostar 40 miljarder kronor, medan det en månad senare står att det kostar 80 miljarder kronor. Man vet inte vad som är riktigt. Sedan till statsrådet Bengt Westerberg. Jag sade inte att EG var bättre i alkoholsammanhang. Däremot konstaterade jag som svensk med förvåning att över huvud taget någon form av verksamhet kan fungera i EG-länderna, eftersom de flesta länderna har en helt annan alkoholpolitik än Sverige. Jag tror faktiskt att de framsteg som har gjorts i Sverige på det sociala området har medfört att vi har fått ett bättre umgänge och ett bättre hanterande av alkohol än förr. Till sist, herr talman! Statsrådet säger att vi trots allt har lyckats rätt hyggligt. Som boende i Skåne läser jag varenda söndag och varenda måndag om hur svenska ungdomar har varit över till Danmark och svinat ned, eftersom de inte kan hantera alkohol. Dessa ungdomar skämmer ut det här landet på grund av den politik som vi har bedrivit och som visat sig inte fungera. Vi kan stå här och säga att den fungerar bra, men det finns alltför många bevis på att den inte fungerar och att folk struntar i den.

Herr talman! Låt mig börja med det som Peter Kling sade. Visst finns det problem när man skall undersöka oregistrerad alkoholanvändning, det är alldeles självklart. Om det fanns statistik att gå till behövde vi över huvud taget inte ha denna diskussion, utan det är självklart att det är ett problem. Det är inte lätt att fånga det, det skall jag inte förneka. Därför har det också gjorts mycket ambitiösa studier där man naturligtvis inte bara har frågat människor om de själva använder hemkört, dvs. illegalt tillverkad alkohol, utan man har också ställt frågor om människor tror att det förekommer i bekantskapskretsen, i den kommun där de bor, osv. Sedan försöker man väga samman de svar man får på frågorna och drar slutsatser av dem. Sedan jämför man naturligtvis de svar som man får i opinionsundersökningar med t.ex. hur många brott som polisen tar hand om och hur utvecklingen av brottsligheten ser ut. Och där kan vi, för att ta denna sista faktor, konstatera att sedan reglerna i början av 80-talet skärptes och fram till nu har polisen haft ungefär ett oförändrat antal brottsundersökningar. Det ligger strax under 1 000 Sedan framgår det entydigt, att om man ökar tillgängligheten till alkohol på olika sätt, t.ex. genom att sälja den i livsmedelsbutiker eller ha lägre priser oavsett om det är i systembutiker eller ute på restauranger, ökar också konsumtionen av alkohol. Vi har gjort åtskilliga experiment i Sverige med mellanölsförsäljning. Man har t.o.m. prövat starkölsförsäljning i livsmedelsbutiker under en period i slutet av 60-talet. Vi har också en lång rad andra erfarenheter som visar att det är på detta sätt, och det bekräftas av en rad internationella undersökningar, både från nordiska länder och från andra länder. Man får samma resultat från alla håll. Talet om rabatter till restauranger ger en antydan om att det skulle innebära väsentligt billigare alkohol för kunderna på restaurangerna. Men man skall ha klart för sig att det gör det inte alls. Inköpspriserna för restaurangerna utgör redan i dag en mycket liten del av det pris som de tar ut av sina kunder. Restaurangerna lägger på 300 % och ibland 500 % på priset. Så även om restaurangerna skulle få köpa en vinflaska som kostar 5 eller 10 kr. mindre än i dag kommer kunden knappast att märka det. Detta är alltså att förespegla människor något som man inte ens med Ny Demokratis alkoholpolitik skulle kunna förverkliga. Till sist vill jag ta upp ytterligare en aspekt på det som Sten Andersson i Malmö sade om att polisen inte skall ägna sig åt att jaga hembrännare utan att det är viktigare att den bekämpar våld. Men det finns ingenting som är så tydligt som sambandet mellan våld och alkohol. Beträffande t.ex. övervåld mot kvinnor i hemmen finns alkohol med i bilden i 85--90 % av alla fall. Om det är något som vi som politiker kan göra för att minska våldet och göra tillvaron tryggare för människor är det att bekämpa alkoholmissbruk. Och där spelar naturligtvis bekämpandet av illegal tillverkning av alkohol en viktig roll, även om det är bara en liten del av den totala alkoholpolitik som vi måste föra i Sverige.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig hur jag motiverar förslaget att avskaffa halvtidsfrigivningen och införandet av möjlighet till frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Hon har också frågat om det finns någon forskning eller beprövad erfarenhet som visar att en förlängning av strafftiden ger minskad brottslighet som följd och om det bästa sättet som kriminalvården kan använda 1,2 miljarder kronor är att förlänga strafftiden. Hans Göran Franck har frågat vilken min principiella syn på fängelsestraffet är och om jag delar den uppfattning som kom till uttryck i direktiven till fängelsestraffkommittén. Han har också frågat mig om regeringen avser att föreslå straffskärpningar som leder till fler fängelsedomar och ett ökat antal fångar och om jag har en positiv eller negativ grundinställning till påföljdsutredningens förslag. Dessutom har Hans Göran Franck frågat mig om vilka konsekvenser regeringens förslag om möjlighet till villkorlig frigivning beräknas få på behovet av fångvårdsplatser och hur regeringen vill lösa uppkomna problem i kriminalvården samt slutligen om regeringen räknar med att dess inriktning av kriminalvårdspolitiken leder till kostnadsökningar och i så fall till vilken nivå. Som båda interpellanterna framhåller är det viktigt att så effektivt som möjligt söka minska brottsligheten. Kampen mot kriminaliteten måste föras på bred front med såväl åtgärder som faller inom vad som traditionellt anses höra till kriminalpolitiken som sådana som faller utanför rättsväsendets ansvarsområde. Strafflagstiftningens roll när det gäller att förebygga brottsligheten är dock givetvis central. Med hänsyn till vikten av att bekämpa brottsligheten och att upprätthålla den allmänna laglydnaden måste Sverige, liksom andra länder, ha fängelsestraffet, väl medvetna om att detta sällan är ett verkningsfullt medel i sig att anpassa lagöverträdaren till samhället eller att minska den individuella risken för återfall på lång sikt. För att straffsystemet skall kunna fylla sin funktion är det nödvändigt att medborgarna känner tilltro till det. Straff skall följa på brott, och det måste inom rimliga gränser vara förutsägbart vilket straffet kommer att bli. Om fängelsestraff utdöms skall domstolen bestämma dess omfattning, och längden skall som huvudregel motsvara det straffvärde som brottet anses ha. Trovärdigheten hos straffsystemet kan skadas om det uppstår alltför stor diskrepans mellan utmätt fängelsetid och faktiskt avtjänad tid. Det kan inte anses förenligt med det allmänna rättsmedvetandet att fångar friges efter halva strafftiden. Redan den socialdemokratiska regeringen beslutade att lägga fram ett förslag om ändring av halvtidsfrigivningen till frigivning efter två tredjedelar av strafftiden med bl.a. den motiveringen. Bakom detta förslag fanns krav på ett avskaffande av halvtidsfrigivningen som förts fram från olika håll. Det ligger, som också Gudrun Schyman påpekar, ett signalvärde i att dömda får sitta av längre tid av straffen, en signal att staten ser allvarligt på den brottsliga gärningen. Jag har förståelse för att det från principiella synpunkter kan anses motiverat att t.ex. helt avskaffa den villkorliga frigivningen. Det finns dock skäl som talar för att man behåller någon typ av villkorlig frigivning. Sådana system finns i våra nordiska grannländer liksom i praktiskt taget samtliga andra stater som har straffrättsliga system med samma grundläggande uppbyggnad som vårt. Hänsynen till den nordiska rättslikheten och det nordiska samarbetet vid verkställighet av straff och till annat internationellt samarbete på straffrättens område talar mot att välja en särlösning för svensk del. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på att även frågor som denna måste behandlas i ljuset av regeringens arbete med att föra Sverige in i det europeiska samarbetet. Liksom man kommit fram till i de allra flesta länder är jag av den uppfattningen att regler om villkorlig frigivning inte bör vara obligatoriska utan att det bör finnas ett utrymme att anpassa besluten efter förhållandena i det enskilda fallet. När det gäller frågan om vilken kvotdel som bör användas har två tredjedelar tidigare använts inom svensk straffrätt och har en lång tradition i Norden. Den har inte heller på samma sätt som halvtidsfrigivningen satts i fråga utifrån principiella synpunkter. De två huvudförslagen från påföljdsutredningen är att övervakningen efter villkorlig frigivning skall avskaffas och att en obligatorisk frigivningspersmission skall införas. Remissutfallet i dessa frågor har varit helt övervägande negativt. Även om jag i dag inte vill ta slutlig ställning i frågan framstår det inte som särskilt realistiskt att mot en sådan markerad opinion genomföra de föreslagna ändringarna. Vad gäller Hans Göran Francks fråga om straffskärpningar framgår det redan av regeringsförklaringen att förslag om skärpningar vid ringa narkotikabrott kommer att läggas fram samt att regeringen är inriktad på att strama upp påföljderna för grovt rattfylleri. Jag räknar med att det kan bli aktuellt även med andra straffskärpningar, men det är enligt min mening inte eftersträvansvärt i sig att skärpa straffen generellt. Återfallsfrekvensen hos de fängelsedömda är dess värre hög. Gruppen är statistiskt sett utan tvivel mer brottsbenägen än genomsnittet av befolkningen. Det säger sig självt att en längre inlåsning innebär en senareläggning av återfallen och en minskning av brottsligheten totalt sett. Att så är fallet stöds också av bl.a. forskning som skett inom ramen för brottsförebyggande rådets verksamhet. Hur mycket en senareläggning av den villkorliga frigivningen kostar är svårt att säga. Det gäller särskilt som regeringens åtgärder mot brottsligheten inte kommer att inskränka sig till en senareläggning av den villkorliga frigivningen. Vi måste också se på påföljdernas innehåll. I regeringsförklaringen nämns därför särskilt att alternativa påföljder som samhällstjänst och kontraktsvård skall utvecklas ytterligare; nya påföljder för de yngsta brottslingarna skall införas. Det finns också anledning att se på alternativ till fängelsestraff som finns i andra länder där system med avtjänande av straff genom en skärpt uppsikt av dömda i hemmiljö prövas. Jag vill också framhålla vad som sägs i regeringsförklaringen, nämligen att regeringen vill öka insatserna för att få kriminalvårdsanstalterna narkotikafria. I detta arbete ingår också att öka antalet anstalter och avdelningar på anstalter som arbetar med särskilda behandlings och motivationsprogram för narkotikamissbrukare. Sådana insatser leder till en bättre kriminalvård och kan på sikt medföra en positiv utveckling av återfallstalen. Vi måste dock räkna med att kostnaderna för kriminalvårdsanstalterna kommer att öka. Arbetet med att analysera den frågan liksom möjligheterna att omfördela resurser pågår samtidigt med det intensiva arbetet med att utveckla kriminalpolitiken enligt de riktlinjer som jag nu har redogjort för.

Herr talman! Jag skall naturligtvis be att få tacka justitieministern för svaret, men jag måste konstatera att vi är djupt oeniga i det mesta. Allra först vill jag rätta till en missuppfattning som justitieministern har gjort sig skyldig till. Jag tycker inte att det ligger ett signalvärde i att dömda får sitta av en längre tid av straffen. Vad jag sade i min interpellation var att man ofta använder det som motiv för att skärpa straffen. För egen del är jag fullständigt på klara med att detta är nonsens, och det har över huvud taget inget signalvärde. Det är därför som jag ifrågasätter att man kommer med dessa förslag nu. Därefter skall jag kommentera interpellationssvaret i övrigt. Jag tror att det enda som justitieministern och jag är överens om är att det är viktigt att så effektivt som möjligt försöka minska brottsligheten. Men i det borde också ligga att det är viktigt att återanpassa de brottslingar som finns. Man måste satsa mycket på behandling av de människor som begår brott, och man måste också satsa väldigt mycket på det förebyggande arbetet. Det är just detta som saknas, och det är det som skulle kunna vara effektivt om vi på ett seriöst sätt vill angripa brottsligheten och bringa ned den. Jag tycker att denna diskussion om strafflagstiftningens roll är mycket svag. Det sägs i svaret att strafflagstiftningens roll när det gäller att förebygga brottslighet är central och att vi, för att upprätthålla den allmänna laglydnaden, måste ha fängelsestraff, väl medvetna om att det sällan är ett verkningsfullt medel. Jag vill påstå att vi dessutom är väl medvetna om att det har precis motsatt effekt, att de som sätts i fängelse återfaller ännu mer och begår grövre brott ju längre de sitter i fängelse och ju oftare de får sitta där. Det är ju detta som det mesta av forskning och statistik visar, att just straffsystemet med fängelse har helt motsatt effekt. Ju fler som är inlåsta och ju längre de får sitta, desto större blir brottsligheten. Statistiken och forskningen visar inte heller att detta avskräcker från brott. Om det hade varit så skulle det ha skett en minskning av antalet brott när det har skett en ökning av antalet straff. Det har i Sverige skett en ökning av antalet straff och en förlängning av strafftiderna. Det har visats i statistik. Det togs fram bl.a. i TV-programmet Striptease, i vilket jag tror att justitieministern medverkade. Det fanns belägg för att strafftiderna genom ändrade attityder hos domare och åklagare har blivit längre under de senaste åren. Men brottsligheten ökar. Detta har inte fått någon avskräckande effekt på oss som ännu inte har begått brott. Och det har absolut inte den effekten att de som hamnar i fängelse begår färre brott, utan det är alltså tvärtom. Denna effekt är helt motsatt. Man får fler brottslingar som begår fler brott. Diskussionen om att det inte är förenligt med allmänt rättsmedvetande att frige fångar efter halva strafftiden, och att många har fört fram önskemål om avskaffande av denna princip, beror enligt min mening på att det som borde hända vid frigivning efter halva strafftiden lyser med sin frånvaro. Det beror i sin tur på att det inte finns pengar och resurser att satsa på frivården, där man skall fortsätta den rehabilitering som man förhoppningsvis hade börjat under den första halvan av straffet, när de kriminella satt i fängelse. Att det inte finns pengar till detta beror på att fängelserna är så dyra att alla pengar slukas. Hade halvtidsfrigivningen fortsatt med en bra eftervård och ett konstruktivt arbete för en återanpassning tror jag inte att någon hade reagerat över det och tyckt att det var fel, tvärtom. Då hade man naturligtvis sagt att detta var någonting bra. Men det är ju detta som faktiskt fattas. Därför blir jag förvånad över att man i den ekonomiska situtation som landet befinner sig i är villig att satsa pengar på en ökning av antalet fängelseplatser. Det är just den åtgärd som man vet resulterar i ökad brottslighet. Det är ett cirkelresonemang som för mig inte stämmer överens över huvud taget. Jag ställde frågan hur man motiverar förslaget att avskaffa halvtidsfrigivningen. Jag vet att den socialdemokratiska regeringen kom med det förslaget också. Det var inte bättre då. Det bygger på samma falska föreställningar om att i fall människor sitter inne längre så minskar brottsligheten. Det är bevisligen inte på det sättet. Jag kan i dag inte se något annat motiv än att det är ett sätt för regeringen att uppfylla den mycket smaklösa politiska propaganda som moderaterna framförde i valrörelsen: Låt folk sitta inne, så att du själv kan gå ute! Det är byggt på fördomar som människor har om att ju fler som låses in och ju längre, desto mindre brottslighet. Jag tycker att det är en justitieministers ansvar att upplysa människor om att dessa samband inte existerar, utan att det är tvärtom. Därför skall vi satsa på alternativ till fängelse. Därför skall vi satsa på en bra utbyggd frivård. Därför skall vi satsa på sådant som vi vet faktiskt bringar ned brottsligheten. Jag såg i en artikel i Svenska Dagbladet i dag att justitieministern ser som sin största uppgift att beivra brott. Det beklagar jag. Jag tycker att en justitieministers uppgift i dag borde vara att se till att brottsligheten minskar och att återanpassningen av brottslingar kommer till stånd.

Herr talman! Jag skall börja med att något kommentera det Hans Göran Franck sade. Jag vill först säga att jag tycker att det är litet tråkigt om vi skall behöva vara aggressiva i våra diskussioner. Jag har full respekt för Hans Göran Francks synpunkter, och jag accepterar fullt ut den kritik jag får. Men när Hans Göran Franck höjer rösten och aggressivt citerar något som jag helt säkert inte har sagt vill jag påtala detta. Han talar om ''tuffare tag''. Jag brukar inte använda ordet tuff, och jag har säkerligen inte gjort det i det här sammanhanget. En del av det andra som togs upp skulle jag däremot vilja kommentera. Talet om fler i fängelse är helt enkelt en kommentar som rör utnyttjandet av våra fängelseplatser i dag. Vi har rätt mycket luft i systemet. Vi har ständigt rätt många platser som står tomma. Vi kan öka möjligheterna till utnyttjande av de platserna. Här finns också en viss koppling till närhetsprincipen. Jag har uttryckt mitt tvivel när det gäller närhetsprincipen. Jag tror att vi lurar oss själva när vi föredrar att placera gärningsmannen i närheten av hans vanliga miljö, när han eller hon i åtskilliga fall skulle må bättre av att komma ifrån närheten till de s.k. goda vännerna. Det är vad jag har sagt, vilket ger uttryck för mitt tvivel beträffande närhetsprincipen. När det gäller den villkorliga frigivningen är vår tanke att vi skall gå tillbaka till de regler vi har haft tidigare, vilket alltså innebär möjlighet till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av tiden. Det fanns dessutom viss möjlighet till frigivning ännu tidigare. Jag har inte de exakta siffrorna, men det var en rätt omfattande frigivning redan efter tvåtredjedelar av tiden. Det är de reglerna vi i första hand tänker gå tillbaka till. Jag beklagar Gudrun Schyman att jag missuppfattade det som skrevs i interpellationen. Jag trodde att det var Gudrun Schymans eget uttryck. Jag beklagar också att Gudrun Schyman tydligen inte har läst artikeln som var införd i Svenska Dagbladet i morse. Där står inte att det är min främsta uppgift att beivra brott. Det står, som en kommentar till en tidigare artikel, som denna var ett svar på, att jag har som uppgift att beivra brott. Jag har många andra uppgifter också, men i den här artikeln fanns det knappast skäl att ta upp alla de andra frågorna. Beträffande regeringens kriminalpolitik säger vi i vår regeringsdeklaration att behandlingen under fängelsetiden är viktig. Vi pekar på att möjligheterna till utbildning och social träning under fängelsetiden ytterligare måste förbättras. Förebyggande åtgärder är den absolut viktigaste uppgiften vi har. Det är därför vi också plockar fram ungdomsbrotten och jourdomstolarna. Men vi får inte glömma bort att vi där har familjepolitiken som ett ytterligt väsentligt område. Som justitieminister, även om jag kan ha många uppfattningar, är det kanske inte just den diskussionen som jag skall ta i det här sammanhanget. Gudrun Schyman gör en koppling och säger att vi i och med att vi får en ökning av straffen också får en ökning av brotten. Riktigt så enkelt är det inte. Även här måste vi komma ihåg att en mängd andra faktorer är av avgörande betydelse, t.ex. familjepolitiken, som jag nämnde tidigare. Vi måste ge familjerna självkänsla. Utan detta kommer vi, oberoende av vilka påföljder vi har, att ha en fortsatt hög brottslighet. Slutligen vill jag ta upp frågan om fängelsets vara eller icke vara. Den slutsats man kan dra av de uttalanden som Gudrun Schyman och Hans Göran Franck gör är att vi inte skall ha fängelser över huvud taget. Jag utgår i och för sig från att ni fortfarande vill ha fängelse eller någon form av frihetsberövande för människor som är farliga för annans säkerhet. Men, precis som Gudrun Schyman och Hans Göran Franck sade, har vi i grunden olika uppfattning i de här frågorna.

Herr talman! Det är riktigt att justitieministern och jag har i grunden olika uppfattning i de här frågorna. Justitieministern betonar straffet, och jag betonar behandlingen, individen, det förebyggande arbetet och återanpassningen. Skall vi ha fängelser över huvud taget? Det är en intressant fråga tycker jag. Med det facit vi har i hand vet vi att en människa som har hamnat i fängelse har mycket större benägenhet att begå brott igen. Brotten blir grövre ju fler gånger en människa hamnar i fängelse. Det vore väldigt bra om vi kunde hitta på något annat, ett alternativ till fängelse som ger ett önskat resultat, som både medför att brottsligheten minskar och som medför att de brottslingar som ändå begår brott återanpassas till samhället utan att begå ytterligare brott. Det vore det som verkligen skulle lösa problemet. Jag ser ingenting av detta i regeringsdeklarationen eller i det justitieministern nu talar om. Man talar om att fler skall sitta inne längre. Jag kan inte förstå hur det kan vara lösningen på problemet att fler fångar sitter i fängelserna under längre tid och dessutom under odrägligare förhållanden än tidigare. Det är en repressiv politik, och den är dyr. Jag tycker att det är mycket konstigt att justitieministern inte kan nämna någon siffra. Jag har i min interpellation nämnt siffran 1 miljard kronor per år, som handlar om driften för ökat antal fängelsekunder, som det kommer att bli. I en artikel i Aftonbladet nämndes byggkostnaden på 2 miljarder kronor för att se till att vi får fler celler och driftskostnaden på 1 miljard kronor per år. Det rör sig alltså om miljardbelopp. Jag måste ställa frågan: Tycker justitieministern att det är detta som är det viktigaste att göra inom kriminalvården i dag, att se till att fler fångar sitter i fängelser under längre tid, när vi vet att effekten är ökad brottslighet? Om man låter människor sitta inne längre, människor som vi vet kommer att begå fler brott eftersom de har hamnat i fängelse, minskar inte brottsligheten, såsom det står i interpellationssvaret. Man skjuter på problemen. Det faktum att man inte friges efter halva tiden utan efter tvåtredjedelar har inte någon avskräckande effekt på dem som ännu inte har begått brott. Den ''tillförseln'' minskar inte, utan brottsligheten ökar i samhället trots att straffen ökar. Så den kopplingen finns inte. Man ser till att med våra skattepengar uppfylla de oerhört repressiva och reaktionära vallöften som moderaterna gav uttryck för under valkampanjen, som innebär att man bygger under människors fördomar och rädsla, vallöften som säger att fler skall sitta inne för att andra skall kunna gå ute. Det är falska besked. Det är falskt spel med våra skattepengar!

Herr talman! Jag är mån om att vara saklig när det gäller att ge underlag för det jag vill framföra i denna sak. Men känslorna behövs också med i bilden. Känslorna skall inte förväxlas med aggresivitet. Jag tycker att det är viktigt att man ger uttryck för sina känslor i en sådan här sak när det rör sig om så dramatiska förändringar av vår kriminalpolitik som det nu är fråga om. Det är bra att justitieministern säger att hon vill ta avstånd från uttrycket ''tuffare tag''. Men ett faktum är att det publicerades en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 24 oktober om detta. Artikeln fick jag från en kriminalvårdstjänsteman som var mycket upprörd över det sätt på vilket Gun Hellsvik hade talat i denna fråga. Hon säger där att hon inte tror att det behöver byggas så väldigt många nya fängelser, men genom tuffare tag mot fångarna skall fängelserna utnyttjas effektivare. Så säger hon. När det gäller närhetsprincipen säger hon att hon inte tycker den är rimlig. Om justitieministern vill korrigera bilden är det bara att göra det i dag. Hon borde ha gjort det också i tidningsintervjun. Det ligger en del sanning i det här. Jag tycker att jag borde ha fått besked här om justitieministern verkligen känner till något exempel från någåt annat land där en politik av det här slaget som hon presenterar har nått framgång. Det är motsatsen. Jag tycker att det var väldigt värdefullt att ta del av det amerikanska justitieutskottets självkritik på den här punkten. Det sker en omsvängning för närvarande i USA. Så kommer det att bli i de konservativt styrda länderna, där man prövat på den repressiva politiken. Sedan tycker jag att det är beklagligt att justitieministern, som nu presenterar en lång rad förslag om inriktningen av politiken, inte gjort innan man gör detta bättre kostnadsberäkningar av det hela. Det rör sig om mycket höga kostnader. De belopp som jag har nämnt ligger i farans riktning. Det är alltså nu fråga om att det behövs 665 nya platser om man genomför den obligatoriska villkorliga frigivningen. Men nu är det inte fråga om obligatorisk villkorlig frigivning, utan nu är det fråga om att det skall finnas möjlighet till villkorlig frigivning.

Herr talman! Jag delar fullt ut den uppfattning som dåvarande justitieminister Sven Romanus angav i direktiven till fängelsestraffkommittén. Där finns den grundsyn som jag har. Sven Romanus var en kunnig, saklig och human justitieminister i kriminalpolitiska frågor. Det finns nu all anledning för inte bara oss som är här i kammaren i dag utan också övriga partier att noggrant granska de idéer som Gun Hellsvik torgför. Det vore märkligt om det skulle bli full uppslutning kring detta från de övriga borgerliga partierna. Jag tycker att de ställningstaganden som har gjorts är så anmärkningsvärda att vi måste få återkomma till dessa frågor i en debatt där även de är med. Vad sedan gäller kostnadsfrågan, utgår jag från att justitieministern är medveten om att den genomsnittliga kostnaden för en fångvårdsplats i dag är 1 350 kr. per dag. Det är en mycket stor summa. Därför gäller det nu verkligen, innan man går vidare, att göra ordentliga kostnadsberäkningar, så att man inte gör orimliga satsningar på fångvården för att tillgodose alla dessa skärpningar av straffen som justitieministern förespråkar. När det gäller frågan om fängelsestraffets betydelse hänvisar jag på nytt till Sven Romanus och fängelsestraffkommittén. Men här har justitieministern en klar övertro på straffrättens betydelse som alltså inte är väl förankrad, varken i den forskning som finns eller i de politiska ställningstaganden som sedermera har gjorts. Även på den punkten vill jag gärna hänvisa till de mycket övervägda yttranden som gjordes i direktiven till fängelsestraffkommittén.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat statsrådet Bo Lundgren vilka åtgärder han ämnar vidta för att få snabba beslut om ianspråktagande av medel ur allmän investeringsfond. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sedan den 10 januari 1991 gäller ett frisläpp av de allmänna investeringsfonderna som väsentligt utökar företagens möjligheter att utnyttja sina fondavsättningar. Därefter har vid två olika tillfällen frisläppet av investeringsfonderna utökats ytterligare. Detta har medfört att anhopningen av ansökningar till närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, har mer än fördubblats jämfört med föregående år, från ca Enligt vad jag inhämtat från NUTEK var handläggningstiden under en kort period oacceptabel beroende på bl.a. omläggning av systemet och bildandet av NUTEK. En kraftsamling på NUTEK har gjort att handläggningstiden nu är ungefär 3--4 veckor.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att handläggningstiderna har varit oacceptabelt långa. Jag kan försäkra att min uppfattning är den att det skall vara så kort handläggningstid som möjligt. Samtidigt måste man dock ha klart för sig att bildandet av det nya NUTEK har medfört betydande problem under just själva bildandet.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Om man skall säga någonting om svaret, kan man säga att det i varje fall ger ganska raka besked. Marknaden skall klara allting, och man skall inte bry sig om någonting. Det är litet märkligt, därför att Sverige nog blir det enda land i Europa -- bortsett från Albanien -- som inte har ett statligt organ som främjar turism. I dag satsar vi skattebetalare tillsammans ungefär 120 miljoner. Därtill kommer en del medfinansiärer som bidrar med 50 miljoner för att sälja Sverige. År 1990 besöktes Sverige ungefär av 1,5 miljoner tyskar. För varje krona en tysk ger ut går mellan 60--70 öre tillbaka till staten i form av skatter och avgifter. Man kan då fråga sig om inte staten har något ansvar för att utveckla den här verksamheten -- inte minst utomlands -- för att få hit turister. Det finns småföretagare inom en rad olika områden i den här branschen som behöver hjälp med de delar som handlar om kunskap, information och som handlar om samordning och koordination av verksamheter som ingen egentligen vill betala för. Eftersom en stor del av skatter och avgifter dras in från turism, är det alltså en god affär för samhället att svara för en del av dessa kostnader. Jag hoppas därför -- även om det är litet tunt i den här propositionen -- att det finns möjligheter att ändra uppfattning, så att staten får ett ansvar för att få hit fler turister. Vi vet att vi har ett underskott i valutareserven när det gäller framför allt turister, och vi behöver göra kraftansträngningar för att komma till rätta med de här problemen. Därför frågar jag än en gång ministern om inte staten har något ansvar för att bidra till just de ekonomiska förutsättningar som kan skapas genom ett nationellt turistorgan.

Fru talman! Även jag vill tacka statsrådet för svaret. När man läser ett så intressant svar, där det bl.a. talas om en sänkning av skatterna och arbetsgivaravgifterna och om inlandsbanans fortlevnad, blir man som regionalpolitiker mycket glad. Det finns faktiskt mycket goda förutsättningar för svensk turism, inte bara i Norrlands inland utan också på andra håll. Då gäller det att intressera nya grupper, komma ut till nya länder och visa vilka möjligheter vi har. En före detta riksdagsman sade: Visa mörkret, kylan och eländet och exploatera det. Det är många som inte har upplevt detta. När jag ser på svaret tänker jag att det är osäkert om det är rätt tillfälle just nu att avveckla turistrådet. Dels bör man se på det tillskott som herrarna före mig har talat om. Dels bör man också se vad EG och närmandet till den regionen kan innebära för Sverige. Dels bör vi se hur vi skall kunna utnyttja överkapaciteten inom turistnäringen på bästa sätt för att skapa inkomster åt staten. Dels måste man se på vad det hela har kostat i form av regionalpolitiska satsningar. Man borde på det sättet få tillbaka pengar till staten. Jag tror att det finns många sätt att resonera på. Jag skulle helt enkelt vilja fråga statsrådet: Har statsrådet inte övervägt några andra insatser, innan ni klippte till med det här förslaget? Enligt mitt sätt att se borde åtgärderna komma senare.
Fru talman! Vi har övervägt andra insatser och vi har tittat på vad det finns för förutsättningar. Men vi tror inte att det i första hand bör vara ett statligt organ som skall främja turismen. Enligt vår åsikt finns det andra metoder att ta sig fram. Vi noterar också att det finns ett antal olika organ som redan i dag arbetar med Sverigebilden, den generella marknadsföringen av Sverige som nation. Det är inte bara ambassaderna och turistrådet som har arbetat med detta. Även Svenska institutet och Sveriges exportråd har gjort insatser. Vi har självfallet för avsikt att fortsätta med att arbeta för en positiv Sverigebild utomlands. Vi tror att vi väl klarar detta inom de organisationer som blir kvar. Det behövs en rensning i den organisationsstruktur som vi har. På torsdageftermiddag i denna vecka träffar jag representerar för olika turistorganisationer och branschorganisationer för att med dem diskutera konstruktiva lösningar, hur man skall kunna klara den interna marknadsföringen av denna bransch internt i landet. Jag tror att det är viktigt att branschen själv, som är målinriktad och som arbetar med de här frågorna, inte överlastar problemen på ett statligt organ som har blivit utomordentligt hårt kritiserat för sitt agerande tidigare.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att särintressena inte skall få fritt spelrum. Detta är inte alls avsikten. Vi tror dock inte att det är ett statligt turistorgan som skall klara den här typen av marknadsföring. Som jag sade tidigare tycker vi att det finns andra organ som på ett förtjänstfullt sätt kan klara att föra ut Sverigebilden på marknaderna och detta till en någorlunda hygglig kostnad. Vad vi vill ha är en generell politik internt i landet som skapar bättre konkurrensförutsättningar för turistnäringen. Detta har också gjorts genom förändringar i beskattningen, bl.a. av mervärdeskatten. Varje bransch, nästan oavsett vilken, får sköta sin egen marknadsföring. Vi är beredda att marknadsföra Sverige. Vi är beredda att ge grundplåten till att branschen själv får förutsättningar att målinriktat söka möjligheter att stärka turisttillströmningen till Sverige. Men vi tror att branschen själv har de bästa förutsättningarna att klara detta.
Fru talman! Jag tror också att branschen har de största förutsättningarna att klara detta bäst. Men vad det nu handlar om är branschen Sverige, därför att staten och vi som medborgare har ju nytta av att tyskar, engelsmän och amerikaner kommer hit. Då har naturligtvis staten ett ansvar för att få hit dessa människor, bl.a. för att förbättra valutabalansen i vårt samhälle. Det märkliga är det som nämndes här, nämligen att man i EG-länderna satsar mycket mer pengar än vi i Sverige någonsin har gjort på att utveckla samordnande organ för att främja turismen. Jag vill bara konstatera att med den inställning som ministern har hoppas jag att jag nu kan få stöd av både folkpartiet och centern när det gäller att vi måste ha ett nationellt organ. Sedan kan man ju diskutera på vilket sätt man skall jobba. Men de som jublar i detta sammanhang är ju våra konkurrenter, danskarna och norrmännen, när vi i
Fru talman! Jag fick inte något svar på min fråga om statsrådet kan tänka sig att tillsätta någon ny utredning eller i varje fall medverka till en sådan. I åtminstone detta sammanhang borde staten kunna göra en insats tillsammans med branschen för att försöka åstadkomma någon form av samordningsinsats, ett turistråd eller något annat, förhoppningsvis också med någon form av statligt stöd till administration och annat. Men det väsentliga i min fråga var: Finner statsrådet denna bransch så pass intressant att det finns ett sådant behov av samordning att detta kan vara av intresse och att det kan vara en plikt för staten att åtminstone leda en utredning?
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att näringen och branschen själv på sikt kan klara detta, men inte i dag. I dag finns inte några andra tillräckligt bra organ som kan fixa detta. När vi då befinner oss i ett brytningsläge, när det gäller att fylla våra anläggningar och att nå nya marknader osv., borde staten se till att denna verkliga grundplåt finns och att detta kommer i gång, att det fungerar bra och att marknaden och branschen kan ta över detta själva. Men jag tror att man i dag långsiktigt måste stötta denna näring annars förlorar staten massor av pengar som redan har investerats i denna näring och som är väsentliga, framför allt för våra glesbygder och kustbygder. Därför tycker jag att det var litet olyckligt att vi just i dag fick detta besked, även om jag, vilket Lennart Nilsson bör få besked om, delar statsrådets uppfattning att näringen på sikt säkert klarar detta själv.

Fru talman! Jag tycker inte heller att det behövs någon ny utredning om detta. Men jag tycker att det är fel utgångspunkt att man först talar om att man skall avveckla något och sedan resonerar med branschen hur man vill att det skall se ut. Egentligen borde näringsministern ha gjort tvärtom, nämligen att samla ihop näringsföreträdarna och resonera om hur man tillsammans skall kunna medverka till och förändra denna Sverigebild utomlands. När näringsministern nu har kallat ihop dessa företrädare hoppas jag att han grundligt lyssnar på vad de har att säga. Jag utgår nämligen från att de anser att staten har ett ansvar bl.a. ekonomiskt med de kunskaper som finns, bl.a. i Sveriges turistråd, att bidra till att förändra denna Sverigebild. Då får man inte göra sig av med denna kunskap. Det finns nämligen en bred kunskap, oavsett vad man tycker om Sveriges turistråd, om turismen, dess förutsättningar och utvecklingsmöjligheter som man måste ta till vara och som ministern nu bränner om han inte tar chansen att lyssna på dessa näringsföreträdare.

Fru talman! Vi har lagt fram ett förslag om avveckling av turistrådet. Då får vi en diskussion om vad vi vill och vart vi syftar. Vi tror inte på ett statligt turistråd. Vi tror på ett turistråd eller en turistsamordning som skall grundas på branschens egna organisationer och som skall arbeta målinriktat utifrån branschen. Vi tror att det ger det bästa resultatet och de bästa förutsättningarna att kostnadseffektivt lyckas. Jag delar inte heller Tage Påhlssons bild av vad jag sade om Sverigebilden. Vi kommer att jobba med en positiv Sverigebild för att locka turister till Sverige. Det kan vi göra genom de organisationer som kvarstår. Både svenska institutet, exportrådet och ambassaderna kan skapa en positiv Sverigebild. Vi tror inte att denna ganska vildvuxna flora av organisationer behövs, utan vi tror att vi kan klara oss med denna koncentration, dvs. inget branschstöd utan generella förbättringar för alla de företag som jobbar. Det tror vi är den bästa lösningen.

Fru talman! I detta sammanhang har vi delade uppfattningar. Det är inte statens och skattebetalarnas ansvar att för varje bransch sköta samordningen. Vi arbetar med generella ekonomiska medel för att skapa bra förutsättningar för att alla Sveriges företagare skall kunna expandera och bli livskraftiga. Vi jobbar med en positiv Sverigebild utomlands för att locka både investerare och turister till Sverige. Det tror jag är den bästa modellen. Sedan skall vi gärna, som jag har sagt, hjälpa till med en engångssumma för att försöka få i gång branschens egna organisationer, på samma sätt som inom andra branscher, att jobba med turistfrågorna och branschspecifika frågor.
Fru talman! Yngve Wernersson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att förhindra ett genomförande av beslut inom Outokumpu Copper, som uppges medföra nedläggning av vissa verksamheter, och att därigenom trygga sysselsättningen i Västerås. Regeringens politik är att de enskilda företagen skall ta ansvar för och besluta om företagens utveckling. Staten skall inte styra utvecklingen i enskilda företag eller branscher. Uppgiften för staten är att ange de ramar och regler som behövs för att få till stånd en effektiv marknadsekonomi. Givetvis utgår jag i detta sammanhang ifrån att utlandsägda företag tar ansvar för utveckling och sysselsättning i samma utsträckning som andra företag vid genomförande av nyinvesteringar och vid struktureringar och neddragningar. Den nya regeringens ekonomiska politik och näringspolitik syftar till att skapa ett bättre näringsklimat och tillväxtförutsättningar som främjar landets utveckling. Samtidigt måste produktionsförmågan i olika regioner tas till vara och utvecklas. Goda förutsättningar för företagen är därför av avgörande betydelse för att främja sysselsättningen och säkra välfärden.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka biståndsminister Alf Svensson för svaret. Sedan jag ställde min fråga har även riksdagens revisorer riktat viss kritik mot att riksdagen har för liten kontroll eller styrförmåga vad gäller biståndsinriktningen. Det är oerhört viktigt att biståndsfrågorna behandlas på rätt sätt. Svenskar, som i dag anmodas dra åt svångremmen, får inte bibringas uppfattningen att det hela går slentrianmässigt eller att vi inte följer upp, utvärderar och reviderar biståndsprojekt om vi anser att det behövs. Jag är mycket medveten om att man när det gäller frågor om bistånd av så här skilda slag och som går till så vitt skilda länder ibland hamnar fel. Men det gäller att snabbt, betydligt snabbare än som i dag är fallet, kunna göra korrigeringar och lägga om kursen. I det avseendet är vi tydligen helt överens. Nyligen var en del av riksdagens ledamöter inbjudna till SIDA för att bli informerade om verksamheten förklarade man faktiskt att man inte hade uppfattat några nya signaler över huvud taget angående biståndsinriktning m.m. Det gjorde mig påmind om systerindustriprogrammet. Flera gånger har brister påtalats, men SIDA har bara kört vidare. Jag tycker att det vore tragiskt om man skulle behöva lägga ner programmet. Ja, det är den enda kommentar som vi har hört. Då kan man fråga sig för vem det vore tragiskt -- för dem som arbetar med detta eller för vilka? Därför vill jag fråga statsrådet Alf Svensson om han är beredd att agera, och då naturligtvis inom de ramar som gäller, för att t.ex. överföra verksamhet av dylikt slag till SWEDECORP. Jag vill dock också säga att jag anser att det är positivt att man har lyckats bryta igenom den skepsis mot privat ägande som byggts upp under en lång tid av socialism. På många punkter är vi således överens.

Fru talman! Jag är glad över och tacksam för detta svar, biståndsministern, och jag hoppas mycket på att man snabbare skall gå in med åtgärder. Jag hoppas alltså att man, när man ser att det blir fel, snabbare rättar till det hela. Jag tar det som ett löfte för framtiden att så blir fallet. Jag är, som sagt, helt och fullt på det klara med att misstag begås. Det ligger nästan i sakens natur att det blir så när man kommer ut på okänd mark. Det var också problemet med det tidigare låsta landet. En fungerande by eller grundstruktur förstördes ju. Om det som här gjorts har bidragit något är det okej. Men låt oss se till att inriktningen för framtiden förändras! Jag tackar alltså för svaret.

Fru talman! Jo, det måste vi ändå sägas vara överens om. Men just det faktum att det tidigare förekommit flera signaler -- det gäller då många små utvärderingar och överslag -- som hela tiden har pekat mot att det hela håller på att gå galet och att pengarna inte har avsedd effekt. Det som jag tycker är tragiskt är att man då inte snabbt har kunnat, eller velat, gå in med åtgärder. I stället har man haft inställningen att det är synd att bryta ett projekt som man tycker är bra.
Fru talman! Jag vill bara säga att jag tror att man har haft insikt här. Men man har hoppats och önskat, och det tror jag att vi gör litet till mans och litet för länge ibland.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag måste nog uttrycka en viss besvikelse över att regeringen i nuläget trots allt inte är beredd att hjälpa Baltikum med tanke på det nödläge som är. En mängd livsmedel och andra förnödenheter ligger uppenbarligen kvar och förstörs i hamnarna -- detta sagt på basis av information som regeringen i dag säger sig ha fått. Mot den bakgrunden vill jag anknyta till vad som står i en ledarartikel i Svenska Dagbladet i dag: ''Däremot är det troligt att ett renodlat och i tiden begränsat katastrofbistånd skulle fungera. Det skulle fylla en viktig funktion genom att brygga över perioden fram tills dess de baltiska regeringarna har försörjningsläget under någorlunda kontroll. För det är just nu, och något år framåt i tiden, som de baltiska staterna är i ett verkligt behov av utifrån kommande hjälp. Får de inte den hjälpen, är risken stor för att den politiska och ekonomiska situationen blir så pass instabil att utvecklingen på sikt hotas.'' Med anledning härav och med anledning av min tidigare framställda fråga vill jag ge uttryck för förhoppningen att statsrådet är beredd att ytterligare informera sig om läget genom att ta emot en representant från transportministeriet i Lettland, vilken avser att komma hit nästa vecka tillsammans med den aktuelle näringslivsrepresentanten i Sverige. Det är mitt önskemål, och jag undrar om statsrådet är beredd att göra detta.
Fru talman! Jag kan försäkra Bengt Dalström om att vi, när vi fick den här frågan, informerade oss grundligt om situationen i Estland och, i synnerhet, i Lettland. Vad man där har påtalat är onekligen vissa bekymmer i hamnarna, som främst beror på att de som tidigare var vana vid att förtulla och klarera varor, alltså sovjetiska medborgare, nu har lämnat området. De här båda länderna har ännu inte så att säga egna utbildade tullkontrollörer. Dessutom har man bekymmer, enligt information som vi har fått, med bl.a. kriminaliteten. Men viljan från vår sida att ställa upp är helt entydig. Erforderliga kanaler finns också. Det är dock inte detsamma som att det inte skulle finnas några svårigheter, och då från både svensk och baltisk sida -- från baltisk sida när det gäller att administrera just den problemsituation som har uppkommit med tanke på att de Sovjetmedborgare som tidigare hade hand om dessa saker nu, som sagt, har lämnat landet.

Fru talman! Jag menar att det går att hjälpa till här, om det nu är just nämnda hjälpbehov som är mest akuta. Vi har från de här ländernas regeringar fått beskedet att det i första hand kanske är andra insatser som behöver göras. Man klarar alltså inte av att tullklarera varor. Men det viktiga, Bengt Dalström är att vi är överens om att hjälpa till, och det är vi uppenbarligen.

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det är mitt i allt mörkret något glädjande att det i alla fall inte finns någon formell framställan om att man skall vidta åtgärder i Sverige mot den iranska motståndsrörelsens eventuella aktiviteter. Men hela andan i de utspel som förmodligen sker via presskonferenser är en fortsättning på det arbetssätt som man använde när man utfärdade dödsdomen över Salman Rushdie. Det är en, enligt internationell rätt, oacceptabel arbetsstil. Vi har en lång rad rapporter, från Amnesty och andra folkrättsorganisationer, som pekar på att Iran är det land där flest avrättningar sker. Det är fler än i Kina, som har en mycket större befolkning, och där man också flitigt använder avrättningar. Man har under rättegångar inte tillgång till försvarsadvokater. Man får inte använda vittnen för sin sak. Anhöriga underrättas ej osv. I fjol greps 20 framstående regimkritiker, som skrivit brev till regeringen och klagat på situationen samt framhållit de mänskliga rättigheterna. Nyligen har nio av dessa dömts till fortsatt fängelse. Många är äldre och svaga och skulle egentligen ha frigivits av hälsoskäl om inte annat. Naturligtvis är detta en fullständigt oacceptabel situation.

Fru talman! Bengt Hurtig och jag är helt överens om att situationen i Iran är outhärdlig för många. Det är alldeles korrekt att avrättningarna är många. Jag har statistik med mig här som, om man jämför de första sju månaderna 1990 med de första sju månaderna 1991, visar en dramatisk ökning av avrättningarna. 1990 handlade det om 203 avrättningar, 1991 om 647. Bengt Hurtig kan få denna statistik av mig efteråt. Men jag vill också säga att den svenska regeringen tar upp detta gång på gång och är ivrig när det gäller att tala om för den iranska regeringen att vi inte accepterar deras sätt att hantera MR-frågor. Senast ett sådant åsiktsutbyte ägde rum var när chefen för rättsavdelningen i iranska utrikesministeriet besökte Sverige i början av oktober i år. Då togs detta upp, och vi kommer att fortsätta. Var förvissad om det.
Fru talman! Jag kan ändå konstatera att någon särskild instruktion om att agera kraftfullt under det nu pågående mötet i generalförsamlingen inte har getts. Om jag förstår saken rätt utvecklar vi våra kommersiella och ekonomiska förbindelser med Iran. I andra sammanhang har det från regeringens sida betonats att det ibland kan vara ett riktigt initiativ att hålla tillbaka det ekonomiska och kommersiella utbytet med regimer som kraftfullt förgriper sig på de mänskliga rättigheterna. Men några sådana initiativ från regeringen har jag inte heller kunnat notera. Avser regeringen att ta något initiativ i dessa avseenden?

Fru talman! Vi må ha delade meningar om detta. I vissa sammanhang tror jag att en återhållsamhet i de kommersiella relationerna kan vara en värdefull markering. Ibland säger man att utvecklingen går åt rätt håll, det blir bättre och bättre, man blir mer öppen. Samtidigt växer oppositionen inne i Iran. Det förekommer demonstrationer och öppen kritik, som jag tidigare nämnde. Det ger en tendens till att regimen blir brutalare och brutalare av rädsla för oppositionen. Det är naturligtvis förklaringen till att förtrycket, enligt många bedömare, har ökat under 1991. Därför anser jag att det skulle vara angeläget om regeringen gjorde en kraftfull markering när det gäller de kommersiella förbindelserna.
Fru talman! Vår bedömning är den att det klokaste och mest effektiva vi kan göra är att rakryggat fortsätta påtryckningarna inom FNs kommission för de mänskliga rättigheterna och där försöka ena nationer i ställningstaganden för MR-frågor, bl.a. i Iran. Det enhetsarbetet har inte alltid varit så lätt. Men det är trots allt nödvändigt för att man skall nå resultat. Det är, fru talman, min uppfattning att vi där inte får svikta.

Fru talman! Jag vet inte om statsrådet har uppfattat att detta är en speciell fråga. Det gäller ett försäkringsbolag, en händelse som väl ingen av oss minns har skett tidigare. Det var 70 år sedan det senast hände. Om vi har tagit en skadeförsäkring, har vi väl alla räknat med att vi har ett fullgott försäkringsskydd. Jag har exempel på ett par företag som har råkat särskilt illa ut. Det ena företaget har ca 80 anställda. Det är det helt dominerande företaget på orten. Totalt för de två företag som jag har tagit upp rör det sig om ca 7 milj.kr. Ur statens synpunkt är det en liten summa, men för de här företagen kan det vara helt avgörande för att de skall kunna leva vidare. Om de skulle komma på obestånd, kan det komma att kosta staten mycket mer i förlängningen. Därför vill jag vädja till statsrådet att regeringen måtte ta upp frågan på nytt, i synnerhet för de här två företagen som har drabbats extra hårt, samt att man även väger in sysselsättningspolitiska aspekter i frågan.

Fru talman! Jag är tacksam för det senaste svaret. Samtidigt är både statsrådet och jag väl medvetna om att en konkursutredning tar lång tid. Det kan dröja fyra fem år innan de drabbade företagen kan få någon form av utdelning. Jag tycker alltså att det skulle finnas anledning för regeringen att i de två fall som jag nämnde -- ett företag i Småland och ett företag i Västmanland -- väga in de sysselsättningspolitiska aspekterna. Man måste göra en total samhällsekonomisk bedömning.

Fru talman! För att vi inte skall missförstå varandra, förmodar jag att statsrådet menar Kurt Malmgrens utredning, dvs. när det gäller den utredning som skall vara klar i februari 1992. Om jag är rätt underrättad, kommer den utredningen inte alls att ta upp de problemställningar som jag nu anser skall behandlas i sammanhanget. Det gäller att se om finansinspektionens myndighetsutövning har skett på ett korrekt sätt. Även revisorer och styrelse har ansvar i ett bolag -- som i det här fallet ett försäkringsbolag.

Fru talman! Bo Lundgren talar om hyresstegringarna. Vi har dels haft en kraftig överhettning på byggmarknaden, vilket drivit upp priser, dels har det genomförts en skattereform som gav människor mer i plånboken men som också innebar att de fick betala litet mer för bl.a. boende. När Bo Lundgren beskriver räntelånesystemet och säger att det skulle medfört kraftigt ökade boendekostnader, är detta felaktigt. Den enskildes bostadsutgift hade inte stigit med räntelånesystemet. Det är skillnaden. På tal om osäkerheten vill jag erinra om vad Mats Siggelin från Entreprenörföreningen sagt. Han sade: Nu måste vi snabbt få signaler från regeringen om hur bostadsfinansieringen kommer att se ut i framtiden. Beställarna avvaktar. Annars förvärras raset ytterligare. Regeringen har ansvaret för att man genom att inte ge besked nu får en situation där byggandet dramatiskt sjunker och bostadsförsörjningen drabbas av problem.

Fru talman! Bo Lundgrens historieskrivning är belastad med felaktigheter. Jag har tidigare berört orsaker och bakgrund. Bo Lundgrens beskrivning av räntelånesystemet innehåller också felaktigheter. Låt mig avslutningsvis konstatera att jag inte har fått något besked om vilka åtgärder regeringen nu ämnar vidta för att få fart på bostadsproduktionen och därmed se till att vi får de bostäder vi behöver i landet.

Fru talman! I svaret sägs att vi skall ha det byggande som marknaden efterfrågar. Det är naturligtvis ett cyniskt svar om regeringen samtidigt lägger fram förslag som kraftigt ökar kostnaderna i nyproduktionen. Hur skall t.ex. ungdomar kunna efterfråga bostäder? De får inte råd att göra det. Det blir följden av dessa förslag. Det blir inte behovet utan plånboken som styr, och det är, som jag ser det, en rå och cynisk inställning.

Fru talman! Jag vill först och främst uttrycka stor glädje och tillfredsställelse över att vi äntligen har fått en regering som insett det orättfärdiga i den särbehandling som dagbarnvårdarna som yrkesgrupp hittills utsatts för vad gäller deras rätt till barnomsorg. Det är bra att regeringen nu slår fast den riktiga principen att också de skall få barnomsorg för sina barn. Det kom den tidigare regeringen inte i närheten av i de debatter som då fördes. Jag vill samtidigt påminna om att det i regeringsförklaringen står att den reform som skall genomföras är det första steget i den förändring av barnomsorgspolitiken som nu skall ske. Det finns inget förbehåll om att det första steget inte skall genomföras, därest det kostar pengar, vilket det finns när det gäller steg 2. Beträffande steg 2 finns ett förbehåll om att det är kostnaden som avgör när den delen av förändringarna kan genomföras. När man säger att det kostar så pass mycket pengar som här redovisas vill jag dessutom påstå att det föreligger ett missförstånd om hur detta system fungerar i praktiken. I praktiken handlar det om att ändra en bestämmelse i statsbidragsförordningen, 1987:60, som har utgjort ett hinder mot att det utgår statsbidrag för barnomsorg när det gäller dagbarnvårdares egna barn. Men kostnaderna och i vilken takt de uppstår avgörs ju av om kommunerna ökar utbyggnadstakten med anledning av att de får möjlighet och rättighet att genomföra detta system. Om man inte ökar utbyggnadstakten, utan fortsätter med nuvarande takt, uppstår kostnaderna först den dag då man har byggt ut till full behovstäckning enligt nu gällande regler. Sedan måste man fortsätta att bygga ut för att också denna målgrupp totalt sett skall få plats.

Fru talman! Kostnaderna uppstår självfallet så småningom, eftersom det är fråga om att utöka målgruppen med 25--26 000 barn. Men det är främst en fråga om när och om kommunerna kan genomföra detta. Det rör sig ju inte om något obligatorium om kommunerna får möjlighet att få statsbidrag för att genomföra detta system. Det är först om kommunerna beslutar sig för att genomföra systemet och samtidigt ökar utbyggnadstakten som kostnaderna uppstår. Om man inte ökar utbyggnadstakten, uppstår kostnaderna först den dag då man måste bygga ut för det ökade antal som en utökning av målgruppen innebär. Då blir det merkostnader. I början rör det sig egentligen om pengar inom felmarginalen för de kommuner som redan har genomfört detta system, bl.a. Uppsala och Linköping.

Fru talman! Det är just det förhållandet att det uppstår en kostnad för kommunerna att genomföra detta system fullt ut som gör att man sannolikt inte kommer att utöka utbyggnadstakten. Kommunerna har det i dag tillräckligt trångt ekonomiskt. Det är orealistiskt att kommunerna redan nu med omedelbar verkan skulle kunna skapa utrymme för ytterligare 25 000 barn i systemet och därmed ta ansvar för kostnaden. I stället resonerar man så här, att man utökar målgruppen och låter barnen få plats i turordning, oavsett om det är fråga om dagbarnvårdarbarn eller inte. Så småningom har man byggt ut till den nivå som har fastställts, men då kommer det ändå att finnas kvar en kö som man måste bygga ut för.

Fru talman! Som också framgår av propositionen som socialministern har avgivit är det totalt sett fråga om 25--26 000 barn. Med den statsbidragsnivå som vi i dag har och som gäller 18 000 barn blir kostnaden ca 455 milj.kr. Det förutsätter dock att alla barn i den här gruppen omedelbart kommer in i systemet, men så kommer det inte att bli. Kommunerna kommer att erbjuda plats i takt med utbyggnaden. Det är så man räknar, dvs. man räknar med de antal platser man bygger ut med per år. Man skiljer inte på vilken barnomsorgsform det rör sig om. Om man ökade möjligheterna att bygga ifatt kön genom att ge klartecken för Pysslingen och liknande, skulle även detta medföra en kostnadsökning om kommunerna av detta skäl utökade utbyggnadstakten. Men här är socialministern och jag inte riktigt överens. Jag inser att vi på denna punkt inte riktigt förstår varandra. Socialministern kan gärna ta sig ännu en titt på detta. Jag tror inte att de ekonomiska följderna blir så allvarliga som socialministern här vill göra gällande.
Fru talman! Jag konstaterar samma sak. Roland Larsson och jag är inte riktigt överens om hur man skall se på dessa frågor. Vi i regeringen känner stark oro för att nu vältra över stora kostnader på kommunerna, i synnerhet några veckor innan en ny budget skall börja löpa. Under alla förhållanden vore det fel att i detta läge, då kommunerna många gånger har en pressad ekonomi och då vi från statens sida pressar kommunerna, lägga över en stor kostnad på kommunerna. Jag är helt övertygad om att det skulle bli en kostnad. Det är på den punkten som Roland Larsson och jag har litet olika bedömningar. Roland Larsson tror inte att kommunerna skulle drabbas av någon ökad kostnad, men jag är helt övertygad om att så skulle bli fallet.

Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om jag inte är helt nöjd. Det finns ju mycket statistik att dribbla med här, och det kan vara svårt att sätta sig in i den. Televerket har uppgivit att höjningarna för lokala samtal i genomsnitt kommer att bli ungefär 8 %, medan företagen får en sänkning på ungefär 2 %, eftersom man på företagen ringer betydligt fler rikssamtal än lokala samtal. Den tätare zonindelningen i Stockholm kommer att innebära kraftiga kostnadsökningar. Nu kostar det Ekerö eller Värmdö. Med den nya zonindelningen räknas samtal dit som rikssamtal, och då kan samtalen under högtrafik komma att kosta 33 kr. kr. per halvtimme. Om man ringer ett halvtimmessamtal i veckan under ett år betyder det en kostnadsökning på ca 1 500 kr. Det är klart att folk blir upprörda av en sådan förändring. Det är ju inte bara teletaxorna som drabbar pensionärerna. Också avregleringen av taxi -- om det nu anförs att man skall träffas i stället för att tala i telefon -- har lett till att kostanderna för taxiresor har ökat. Bostadspolitiken med ökad marknadsanpassning tenderar att leda till ökade hyreskostnader. Höjda egenavgifter inom sjukvården, landstingen och kommunerna bidrar också till ökade kostander just för pensionärer. Man måste väga in de ökade kostnaderna totalt, även de höjda teletaxorna, i de resonemang som regeringen avser att föra med pensionärsorganisationerna.
Herr talman! Till att börja med kommer regeringen att ha överläggningar med pensionärsorganisationerna den 18 november. Då skall vi diskutera bl.a. teletaxorna. Kommunikationsministern, som normalt inte ingår i gruppen, är inbjuden att delta i just denna överläggning. Vi vet att frågan intresserar pensionärerna. Likväl måste jag konstatera att det naturligtvis förekommer individuella variationer. Det kommer att finnas vinnare och förlorare i samband med dessa taxeförändringar. Man kan inte generellt sett hävda att pensionärerna förlorar. Det är självklart att pensionärer också ringer långdistandssamtal. De har ofta anhöriga som har flyttat från orten och bor ganska långt bort. Dessa pensionärer kan framstå som vinnare i det här spelet. Alla de höjningar som Bengt Hurtig nämnde -- skall naturligtvis vägas in i kartläggningen av pensionärernas levnadsvillkor. Syftet är ju att vi så småningom skall komma tillbaka till riksdagen med förslag om hur vi kan åstadkomma förbättringar speciellt för de pensionärer som har den lägsta levnadsstandarden.
Herr talman! Som norrlänning är jag naturligtvis tacksam om Sverige kunde bli litet rundare också när det gäller teletaxorna. Det kan möjligen bli så. När vi har drivit våra krav, har vi ju inte tänkt oss att pensionärer och låginkomsttagare i Stockholmsområdet skulle drabbas. Jag hoppas verkligen att regeringen nu kommer att lyssna på de pensionärsorganisationer som skall delta i överläggningen och att ni tar intryck av deras argumentation, så att det går att komma fram till en lösning också av den här situationen.
Herr talman! Det är självklart att vi skall lyssna på pensionärsorganisationerna. Problemet när man skall genomföra förbättringar för norrlänningar -- t.ex. göra det billigare att ringa -- är ju att vi inte heller för det ändamålet kan plocka pengar från himlen. Pengarna måste tas någonstans ifrån. I och för sig går den omfördelning som man gör inom televerket och som grundar sig på de faktiska kostnaderna i rätt riktning. Man bör ha en allmän positiv inställning, inte minst för att detta bidrar till att göra Sverige rundare.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Nu vill Birgit Friggebo inte ge något svar på min mycket enkla fråga. Hon hänvisar till att regeringens förslag kommer att redovisas i bugetpropositionen i januari 1992. Men detta gällde ju redan när Birgit Friggebo gav den uppmärksammade TT-intervjun. Birgit Friggebo kände helt säkert till regeringen spelregler för en vecka sedan. Ändå gav hon sig ut på galejan och sade alldeles bestämt att presstödet skall minskas. Men här i kammaren vågar hon inte tala klarspråk. Förhoppningsvis gick hon för långt i denna TT intervju och hade inte hela regeringen med sig. Jag har därför en fråga till Birgit Friggebo. Är det centerpartiet som har protesterat? Innan jag får svar på denna fråga vill jag i all välmening ge Birgit Friggebo två råd. Det första är att hon skall vara litet försiktigare med uttalanden i fortsättningen. Birgit Friggebo är faktiskt statsråd och medlem av regeringen och ansvarig för politiska sakområden. Därför måste svenska folket utgå från att när ett statsråd uttalar sig sker det i egenskap av medlem av regeringen. Det andra är att jag vill be Birgit Friggebo att tänka om. Dagspressen har stor betydelse för att hålla demokratin levande och frisk. Dagspressen har viktiga demokratiska uppgifter. Andra medier kan inte ersätta dagspressen när det gäller dess roll för samhällsdebatten. Och det är viktigt att människor får komma tals. Att försämra presstödet, Birgit Friggebo, ligger inte i myttrandefriheten och tryckfrihetens intressen.

Herr talman! Bara en liten kommentar. Vi upplever inte ökade koncentrationstendenser när det gäller medierna. Tvärtom befinner vi oss i en explosionsartad utveckling, där vi får allt fler medier och kanaler som kan upprätthålla yttrandefriheten.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga att andra medier inte kan ersätta dagspressen i dess roll i samhällsdebatten. Men den debatten tycker jag att vi kan föra här i kammaren när vi slutligen skall diskutera presstödet. Jag ber att återigen få tacka för svaret och upprepar mitt råd till Birgit Friggebo. De planer hon sade sig ha vid tidpunkten för intervjun, att kraftigt försämra presstödet, är en vecka senare inte aktuella. Skulle en liten del vara aktuell, så lägg de planerna i papperskorgen och servera ett förslag som innebär att pressen kommer att gå stärkt ur den här diskussionen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Förra gången jag fick ett svar på en fråga från statsrådet rodnade jag och satte mig efter att ha tackat för svaret. Det berodde på att svaret slog fel på många tusen personer. Det rätta svaret kommer att redovisas för kammaren om någon vecka. Denna fråga är tillkommen av omtanke om invandrarna och omtanke om rättssäkerheten. Jag vet att Birgit Friggebo personligen har en hög ambition på området. Jag har inga tvivel i den riktningen. Jag har gjort noggranna kontroller med anledning av denna fråga. Vissa ombud får många ärenden. Skall man tro på det som sades i en Eko-sändning nyligen, finns det ett ombud som har fått 400 ärenden under innevarande år. Det skulle betyda att han har arbetat dag och natt under första halvåret 1991. Vilken rättssäkerhet innebär det för en asylsökande? Jag vill att regeringen trycker på invandrarverket i dessa frågor. Jag har också en praktisk erfarenhet från polisarbetet, och jag har sett vad som försiggår.

Herr talman! Får jag först be kammaren om ursäkt för att mitt svar har dröjt en vecka för länge. Lars Sundin har frågat mig vilka svenska utbildningar som behöver kompletteras för att bli godkända i EG fr.o.m. den 1 januari 1992. I slutet av oktober slöt Sverige som medlem av EFTA avtal med EG, det s.k. EES-avtalet, som utrikeshandelsminister Dinkelspiel redogjorde för här i kammaren den 25 oktober. Detta innebär, att fr.o.m. den 1 januari 1993 kommer EG och EFTA länderna tillsammans att utgöra en gemensam arbetsmarknad. Därmed kommer också det regelverk som reglerar samarbetet inom EG också att vara tillämpligt hos oss i Sverige. En del av detta regelverk behandlar ömsesidigt erkännande av utbildnings och examensbevis. Syftet med dessa regler är att underlätta arbetskraftens rörlighet och utövandet av etableringsrätten och friheten att tillfälligt tillhandahålla tjänster. Det gäller ett antal direktiv som rör rätten att utöva vissa yrken inom hälso och sjukvården, nämligen läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor och apotekare samt arkitekter. För dessa direktiv gäller vissa minimikrav på utbildningen som leder fram till examensbeviset. De motsvarande svenska utbildningarna uppfyller dessa minimikrav i samtliga fall utom för sjuksköterskor och barnmorskor, där de svenska utbildningarna bedöms som för korta. EG direktiven kräver en treårig utbildning till sjuksköterska och ytterligare ett och ett halvt år till barnmorska jämte viss yrkespraktik. Därför återkommer regeringen i budgetpropositionen med förslag i denna fråga. De sjuksköterskor som har genomgått den nuvarande kortare utbildningen kommer ändå att bli erkända om de kan förete bevis om att de utövat yrket i minst tre år inom den senaste femårsperioden. Någon komplettering behövs då inte. När det gäller apotekare innebär direktivet att även viss praktik skall ingå i utbildningsbeviset. Eftersom den svenska utbildningen inte omfattar praktik återkommer jag i budgetpropositionen med förslag också i denna fråga. Vidare omfattar EES-avtalet ett direktiv avseende alla högskoleutbildningar längre än tre år. Syftet med detta direktiv är att ett examensbevis som i hemlandet ger tillträde till ett reglerat yrke också ger tillträde till yrket i de övriga EES-länderna. Detta gäller även yrken som är reglerade i ett land men inte i ett annat. Detta direktiv är generellt till sin natur, och det krävs alltså inte att utbildningarna skall anpassas till någon gemensam norm. Om utbildningarnas innehåll skiljer sig åt alltför mycket eller är av olika längd kan mottagarlandet ställa vissa krav på kompletteringar. När det gäller verksamhet inom yrken som är reglerade och som bygger på högskoleutbildningar kortare än tre år eller på gymnasiala yrkesutbildningar finns inget direktiv. Varje land kan alltså fortfarande ställa upp nationella regler för tillträde till sådana yrken. Det pågår inom EG ett intensivt arbete för att nå en överenskommelse också för dessa yrken. Så snart det arbetet är slutfört utgår jag ifrån att dessa yrken också kommer att omfattas av den utvidgade arbetsmarknaden.

Herr talman! Speciellt för detta sista ber jag att få tacka utbildningsministern. Det har i debatten framskymtat här och var att utbildningsministern inte var så intresserad av mastersexamen och att han kanske hellre såg kvantitet på högskoleutbildningen än kvalitet.
Herr talman! Jag har förstått att det kan ha varit så, och jag vill uttryckligen dementera att detta skulle ha någon grund i min egen person.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om vilka initiativ jag tänker ta för att ge människor med handikapp fullgoda möjligheter att genomföra högskoleprovet. fr.o.m. höstterminen 91 är högskoleprovet ett viktigt instrument för urval av studerande till utbildningar i högskolan. Universitets och högskoleämbetet beslutar om provets utformning och de närmare reglerna för provgenomförandet. Det praktiska genomförandet av prövningarna sköts av universitet och högskolor, som anordnar prov på ett antal orter vid två provtillfällen per år. Många personer genomför provet, däribland ett antal handikappade. Det är angeläget att så långt som möjligt underlätta för dessa personer att genomföra provet och redan i dag vidtas åtgärder. För rörelsehindrade anordnas provet i särskilda lokaler och för synskadade förstoras provet upp. Inom UHÄ pågår ett arbete med att ytterligare underlätta provgenomförandet för handikappade, bl.a. undersöker UHÄ möjligheterna att utforma provet i punktskrift och som talbok. De tekniska problemen går att lösa men man behöver diskutera och analysera åtskilliga frågor som provtider, handikappdefinitioner etc. För vissa handikappade kan det bli fråga om att utforma ett särskilt prov. Erfarenheter kommer under hösten bl.a. att hämtas från USA som har mångårig vana av provverksamhet för handikappade. Mot bakgrund av det arbete som pågår inom UHÄ tänker jag inte nu ta några initiativ i frågan.

Herr talman! Jag känner till svårigheterna. De praktiska bekymren får inte lägga hinder i vägen. Jag förväntar mig nu att man har detta under bevakning från utbildningsdepartementet och att UHÄ skall göra det bästa för att göra det möjligt för handikappade att få tillgång till högre studier.
I september 1990 beslöt regeringen på förslag av dåvarande statsrådet Göransson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över den konstnärliga utbildningen i högskolan. Avser utbildningsministern att förändra direktiven eller förutsättningarna i övrigt vad gäller översynen av den konstnärliga utbildningen i högskolan?

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om jag har för avsikt att ändra direktiven för utredningen om den konstnärliga utbildningen i högskolan. Svaret på Ingela Mårtenssons fråga är nej. Jag anser att direktiven är bra och ser ingen anledning att ändra på dem.
Herr talman! Jag vill börja med att påpeka att min fråga har fått fel rubrik i föredragningslistan. Min fråga gäller den konstnärliga utbildningen och inte den kontinuerliga. Det ser litet konstigt ut. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Per Unckel tycker nu att direktiven är bra. I min fråga tog jag upp både direktiven och förutsättningarna. Jag fick inget svar när det gäller förutsättningarna. Jag tycker att utredningen har mycket omfattande direktiv. Man skall se på hur utbildningen bedrivs, hur resurserna utnyttjas, utbildningens mål och inriktning skall analyseras och man skall titta på rekryteringen till utbildningen. Så småningom skall man komma fram till en utvecklingsplan som skall kunna ligga till grund för beslut om vilka utbildningslinjer som skall finnas liksom utbildningslinjernas mål, inriktning, studietid samt utbildningens dimensionering och lokalisering. Man skall således göra en mycket omfattande översyn, och enmansutredarna har fått ett mycket omfattande uppdrag. Jag är mycket konfunderad över att en person skall åstadkomma allt detta, särskilt med tanke på att utredaren har arbetat vid en av de utbildningsinstitutioner som berörs och inte har fått stödet att kunna få ett omförordnande vid institutionen. Jag tycker att uppdraget borde ges till en större grupp. Det är mycket viktigt att vi får en utbildning när det gäller de konstnärliga ämnena.
Herr talman! Oaktat rubriceringen på kammarens föredragningslista har jag svarat på rätt fråga. Jag förstår att Ingela Mårtensson och andra i kulturlivet kan ha synpunkter på ett och annat av det som har hörts ifrån denna och kanske även andra utredningar på detta område. Jag har haft att ta ställning till om en utredningen som har arbetat under ett år och har tre månader kvar, skall ges nya direktiv, avbrytas eller t.o.m. förses med flera personer. Jag har dragit slutsatsen att det enklaste och för kulturlivet mest gangliga är att utredningen slutför sitt arbete. Sedan får vi alla i den form som utredningar normalt möter pröva dess resultat och komma fram till de slutsatser som kan forma en majoritet i denna riksdag. Jag försäkrar att i denna mening finns det ingen utredning som är öppnare än den som vi just nu diskuterar.
Herr talman! Nej, jag kan förstå att man i det här läget inte lägger ned en utredning som har hållit på så pass länge och har så pass kort tid kvar. Jag är dock oroad för att den här utredningen skall ligga till grund för alla de beslut som tas upp i direktiven. I så fall är det mycket viktigt vad som står i utredningen. Med tanke på uppdraget borde det ha getts till en större grupp personer, och det borde ha skötts på ett annat sätt. Det kanske inte går att göra så mycket åt det nu. Man måste dock se till detta när det gäller hur man skall använda sig av utredningen i framtiden och vilken grund den skall få.

Herr talman! Jag tackar så mycket för det beskedet. Det tror jag kommer att lugna en del som har varit oroliga för hur man skall använda utredningsresultatet. Jag hoppas att vi kommer att få en bra utbildning när det gäller konstnärliga yrken och det konstnärliga utövandet i framtiden.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén frågar om jag är beredd att ge besked om att det utvecklingsarbete som nu pågår i landets gymnasieskolor med anledning av gymnasiereformen inte kommer att kullkastas genom nya regeringsbeslut. Som svar på den ställda frågan vill jag först hänvisa till regeringsförklaringen, där regeringen gav till känna sin avsikt att förstärka kvaliteten i gymnasieskolan, bl.a. genom att förstärka språkens ställning. I regeringsförklaringen står också att förlängningen av de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan ligger fast. Utifrån detta kommer jag att ge nya direktiv till läroplanskommittén. Självklart kommer detta att innebära att gymnasieskolan delvis kommer att få ett nytt innehåll. Jag vill också slå fast att jag är positivt inställd till det utvecklingsarbete som bedrivs i gymnasieskolorna och jag följer det med stort intresse. En förutsättning för att förberedelsearbetet i skolorna skall lyckas inför genomförandet av en ny gymnasieskola redan läsåret 1992/93 är emellertid att utbildningsplaner och kursplaner finns färdiga att användas ute på skolorna i god tid före skolstarten. Skolverket har emellertid pekat på de svårigheter som finns att på kort tid ta fram definitivt fastställda utbildnings och kursplaner. Jag är dock medveten om att kommunerna har stort behov att snabbt få besked om vilka förutsättningar som gäller för läsåret 1992/93 och jag verkar därför för att besked i denna fråga kommer att lämnas så fort som möjligt till kommunerna.

Herr talman! Jag har gett det svar som jag kan med utgångspunkt i vad jag vet i dag. Man vet ju aldrig hur morgondagen ser ut. Min grundinställning är emellertid att vi skall arbeta i enlighet med de fattade besluten, och vi skall nu fylla dessa med innehåll, bl.a. med vad som sägs i regeringsdeklarationen. Jag tror i alla fall att detta är ett positivt besked till kommunerna.

Herr talman! Jag är medveten om att detta är mycket svårt att undervisa om. Man kan i och för sig säga att hela skolan går ut på att vi fostrar barnen och ungdomarna i demokratisk anda. De grundläggande demokratiska värderingarna är som jag ser det naturligvis alla människors lika värde, rätten till liv och människolivets okränkbarhet. På ett annat ställe i regeringsförklaringen, i samband med vad som står om den medicinska och biologiska forskningen, påpekas att stora etiska problem kommer att uppstå. Jag skulle vilja fråga statrådet: Anser statsrådet att även svensk skolpolitik behöver en etisk förankring i kristendomen, just för att förstärka människovärdet och den demokratiska fostran?

Herr talman! Vi skulle kunna debattera timplanen och innehållet i läroplanen ganska ordentligt, men för det behövs längre tid än vad vi har till förfogande i dag. Mitt svar på frågan är att man i första hand inte behöver mer timmar, utan man behöver ökad kvalitet. Man bör tillse att eleverna får den undervisning de faktiskt skall ha i de här ämnena. Det visar sig ju tyvärr i undersökningar i dag att det finns skolor där eleverna inte får undervisning i religionskunskap eller samhällskunskap. Det är fråga om upp till en tredjedel av skolorna. Det slår alltså mycket olika, och jag skulle vilja påstå att vi har fått litet problem med den likvärdiga utbildningen. Jag tycker kanske att det i dag är ett större problem än bristen på tid.
Jag är nöjd med svaret, och jag ber att få tacka så mycket för det.